Herr talman! I näringsutskottets betänkande 1984/85:23 behandlas bl.a. de allmänna riktlinjerna för näringspolitiken, dvs. själva basen för synen på hur företagen skall fungera och den roll som samhället skall spela i näringslivets utvecklingsprocess. Från moderata samlingspartiets sida hävdar vi att grunden för näringspolitiken måste vara marknadsekonomin. Skälen till detta är flera, men sammantaget kan sägas att detta ekonomiska system ger såväl företagare som konsumenter den största friheten och det bästa ekonomiska utbytet. Från socialdemokratiskt håll hörs då och då instämmanden som tyder på att även socialdemokraterna finner att marknadsekonomin bör vara basen för näringspolitiken. Men tyvärr är det mycket prat och väldigt litet handling från detta håll. Genom dogmatiska föreställningar har praktiskt taget hela den offentliga egenregiverksamheten tabubelagts, och den får inte röras. Statsrådet Bo Holmberg var ute och talade om detta häromdagen. De affärsdrivande verken ökar sin verksamhet på den konkurrensutsatta sektorn, och genom en högskattepolitik som förstärkt den offentliga sektorns roll sker ökningar av antalet anställda inom främst den kommunala sektorn. Enligt regeringen har nu arbetet inletts med industripolitikens tredje steg, dvs. skapandet av en kreativ industriell miljö. Detta tredje steg bygger emellertid på att industrins konkurrenskraft bevaras samt att insatserna för industriell tillväxt och förnyelse fullföljs. Och visst har industriinvesteringarna ökat i rask takt, om än från ett bottenläge, och vårt lands export ökat positivt. För detta bör man kunna ge regeringen en eloge, även om det vore skam att inte se positiva siffror under en stark högkonjunktur. Men jag vill varna för att det tredje steget inte kommer till stånd och att de bägge andra visar sig vara av tillfällig natur. Regeringen har ju haft tre viktiga mål för sin ekonomiska politik: balans i utrikesaffärerna, en inflationstakt som inte är högre än i konkurrentländerna och att tillväxten skall ske i näringslivet. Inget av dessa mål tycks emellertid gå i uppfyllelse. Utvecklingen av bytesbalansen i år väntas inte stanna på den av regeringen avsedda siffran — 3 miljarder — utan tycks i stället enligt ganska pålitliga bedömare sluta på minst 10 miljarder kronor. Inflationstakten är dubbelt så hög som i våra viktigaste konkurrentländer. Under första kvartalet steg nettoprisindex med 2,6 20. Sverige ligger just nu t.o.m. sämre till än Italien. Sensationella är siffrorna i den reviderade finansplanen, som tyder på att den totala arbetslösheten under innevarande högkonjunktur faktiskt är högre än vid motsvarande tid under förra lågkonjunkturen. Det framgår vidare att det av 60 000 nya jobb, som trots allt tillkommit under de senaste åren, 40 000 skapats i den offentliga sektorn. I sysselsättningstermer är det alltså inte näringslivet som har lett till expansionen, utan det är den offentliga sektorn.

Med detta, herr talman, övergår jag till att helt kort kommentera de reservationer som gjorts av moderata samlingspartiet, ibland också tillsammans med företrädare för centern och folkpartiet. Den första reservationen handlar om riktlinjer för näringspolitiken, och där vill jag säga att när våra devalveringsvinster snart ätits upp och sysselsättningen i allt högre grad tvingas ske med bidrag och subventioner är vi tyvärr åter tillbaka i 1982 års utgångsläge. Den tredje vägen har misslyckats. Vi menar nu att det är dags för en ny näringspolitik — en politik som i sig är en utmaning för svenskt näringsliv. Genom att avveckla politiska ingrepp, regleringar, påbud, pålagor, byråkrati, utredningar och subventioner skall samhället underlätta för näringslivet att medverka till att återställa statsfinanserna i gott skick. Därför är det viktigt att framhålla att statens huvuduppgift på området bör vara att genom generella åtgärder varaktigt öka lönsamheten och anställningsförmågan inom svenskt näringsliv. Inte minst för landets småföretagare är detta viktigt. Deras enda chans att få visa vad de kan är att konkurrensen bedrivs på så likvärdiga villkor som möjligt. Småföretagare har inte tid att stå i biståndsköerna. Reservation 4 gäller andel-i-vinst-systemet. Där ligger det så till att landets finansminister häromdagen sade — i denna kammare för övrigt — att det var sannolikt att löntagarfonderna bidragit till en lugn avtalsrörelse. Den totala utvecklingen på lönemarknaden tyder knappast på att detta resonemang är hållbart. Vad fonderna däremot lett till är att de mindre och medelstora företagen tycks få stå för tre fjärdedelar när det gäller inbetalningarna av vinstdelningsskatten — och inte nog med det. I propagandan från socialdemokraterna vid införandet av fonderna hette det att småföretagen inte skulle oroa sig. Flera löntagarfonder kastar nu lystna blickar mot småföretagen, som tycks få betala sin egen socialisering med en ökad maktkoncentration som följd. Däremot tycks regeringens intresse för att sprida samhörighet och öka de anställdas engagemang i företagen vara ganska ljumt. Några åtgärder på det : området förbereds inte. Tvärtom förekommer förslag om att avgiftsbelägga Vi menar i stället att det nu gäller att ta vara på de anställdas positiva intresse för olika andel-i-vinst-system. I många företag pågår för närvarande, glädjande nog, ett mycket intensivt förstudium beträffande möjligheterna att införa sådana system. Det gäller, herr talman, i både stora och små företag. Det är faktiskt så, att flera hundra företag för närvarande överväger att införa olika former av vinstandelssystem. Riksdagen kan positivt medverka i denna utveckling genom att uttala att vinstandelar inte skall beläggas med arbetsgivaravgifter. Så till reservation nr 5 om kommunal näringspolitik. Det går en klar skiljelinje i fråga om synen på marknadsekonomin mellan oss och socialdemokraterna. Ett sådant exempel är inställningen till kommunalt företagande. Vi menar att kommuner inte skall syssla med företagsamhet — detta av flera orsaker. En av dessa är att det i princip är omöjligt för ett enskilt företag att konkurrera med offentligt ägda företag. Går de bra, utvidgar man verksamheten. Går de dåligt, tillskjuts nya pengar i form av skattemedel. Marknaden sätts med andra ord ur spel. Herr talman! Det är symtomatiskt för socialdemokraternas inställning till fri företagssamhet att man inte vill uppmana regeringen att genom tilläggsdirektiv till stat-kommun-beredningen, komma med förslag om hur ett ökat kommunalt engagemang i olika slag av industriprojekt bromsas. Sedan till reservation nr 6 som handlar om småföretagspolitiken — och det är en mycket viktig fråga. Om det svenska näringslivet skall orka bära den allt tyngre börda som åläggs detsamma, måste villkoren främst för de mindre och medelstora företagen definitivt förbättras. Dessa svarar i dag för inte mindre än 1,3 miljoner människors sysselsättning och är därför av avgörande betydelse för sysselsättningen på många orter, inte minst i glesbygd. Det har påpekats i samband med det förra ärendet av mina moderata kollegor. De mindre företagen är också själva motorn när det gäller sysselsättningen i det privata näringslivet. Av de ca 171 000 personer som anställdes i det privata näringslivet 1983 svarade nämligen företag med mindre än 200 anställda för ungefär 123 000. Och beslutet att anställa dessa antogs av inte mindre än 44 000 företag. Småföretagen innebär ökad konkurrens och ökad valfrihet också för konsumenterna. Därför utgör de mindre företagen en nödvändig del av marknadsekonomin. Herr talman! Under senare år har en märkbart positiv omsvängning i debattklimatet skett, och även i den allmänna opinionen, när det gäller småföretagen och småföretagarna. Nu uppskattas företagarnas insatser på ett bättre sätt. De allra flesta är medvetna om att det krävs initiativ och kreativitet för att vi skall kunna bibehålla vår levnadsstandard. Också från regeringens sida uttrycker man sig ibland mycket positivt i ord om småföretagens betydelse. Av handling däremot syns praktiskt taget ingenting. I stället hänvisar regeringen till den allmänna positiva effekt som regeringens politik haft. Och visst måste även småföretagare vinna på en högkonjunktur. Men denna gång står de sämre rustade än på länge i en lågkonjunktur. Orsaken till detta är helt enkelt ökade skatter, likviditetsindragningar m.m., som belastar enbart de mindre och medelstora företagen med ca 7 miljarder kronor. Det är mycket pengar. Mot denna bakgrund är det stigande antalet konkurser inte förvånande. Troligtvis kommer de i ännu snabbare takt när regeringens skatteoch avgiftsskärpningar får full effekt. Vill man ha en positivare utveckling på småföretagarområdet krävs det en rad förbättringar. Grundläggande för dessa måste vara att de har sin utgångspunkt i den eller de personer vars axel hela företaget samlas kring, nämligen företagaren eller företagarna. Alla andra utgångspunkter är dömda att misslyckas. Det finns, herr talman, enligt min uppfattning två motiv för en person att bli företagare, för det första möjligheten att rå sig själv och för det andra möjligheten att tjäna pengar. Jag tycker vi bättre skall ta till vara båda dessa drivkrafter. Detta kräver en rad förändringar, såsom sänkt marginalskatt, minskade förmögenhetsskatter, förenklad realisationsvinstsskatt, avskaffande av löntagarfonder, ett underlättande av generationsskiften i familjeföretag, minskat krångel i småföretag och, sist men inte minst, en uppluckring av den offentliga sektorns egenregiverksamhet och förändring av den arbetsrättsliga lagstiftningen. Vari, herr talman, ligger det rimliga i att ge de fackliga organisationerna vetorätt att utestänga småföretag utan kollektivavtal, att konkurrera om entreprenader på likvärdiga villkor eller att förhindra uppkomsten av kompanjonföretag? Jag vill ställa också den frågan till den socialdemokratiske debattören i dag. Reservation 7 handlar om regionala utvecklingsbolag. Det finns en hel rad offentligägda utvecklingsbolag, som bildades under åren 1977-1980 i regioner med speciella sysselsättningsproblem. I dag finns endast ett mindre antal företag av denna grupp kvar. Olika undersökningar visar också att målen för verksamheterna varit ganska oklara och att resultaten inte ens har motsvarat förväntningarna. Vi menar därför att statens engagemang i bolagen successivt skall avvecklas. De bolag som ägs genom Procordia och Investeringsbanken bör snarast säljas till andra intressenter. Reservation 9 gäller avregleringen. En avgörande förutsättning för ett expansivt småföretagande är att byråkrati och regleringar inte sätter onödiga hinder i vägen. 1960 och 1970-talen har varit regleringarnas decennium inom näringslivets område. En ny lag som berör företagen har dumpit ner var tjugosjätte timme under 1970-talet. Man skyller ofta byråkratin på byråkraterna, och till en viss mindre del kan detta naturligtvis vara befogat när det gäller tillämpningen av lagar och förordningar. Men roten till byråkratin är ju alla de lagar och förordningar som vi politiker skapat. Skall man få någon ändring till stånd på detta område måste ett antal lagar slopas och förändras till sitt innehåll. Annars är det inte mycket bevänt med talet om kampen mot byråkratin. Jag tycker, herr talman, att det är anmärkningsvärt att inte socialdemokraterna kan göra reservation 9 till utskottets förslag. I stället för att vara med och fastställa riktlinjerna för det bredaste avregleringsprogrammet i modern tid här i landet gömmer socialdemokraterna sig bakom en beredning i en s.k. normgrupp. Längre sträcker sig tydligen inte deras ambitioner. Jag vill helt kort också kommentera reservation 10 som gäller kvinnor som företagare. Utskottet föreslår att riksdagen uttalar sig för att regeringen vid överläggningar med de regionala huvudmännen för utvecklingsfonderna verkar för att det vid varje fond utses en jämställdhetsansvarig. Från moderata samlingspartiets utgångspunkt är det naturligt att också stimulera kvinnor till företagande. I denna grupp finns en stor outnyttjad företagarpotential. Betydande insatser görs också genom utvecklingsfonderna. Däremot finner vi ingen anledning att formalisera utvecklingsfondernas ansvar för jämställdhetsfrågor. Det bör liksom hittills ankomma på varje fond att organisera sin verksamhet inom ramen för gällande avtal och stadgar. Med andra ord: Vi kan inte börja avregleringen genom att införa onödiga regler. Slutligen några ord om reservation 12, som gäller löntagarägda företag. Jag sade nyss att generationsskiftesproblematiken i småföretag behöver ses över. Det är stora problem som skall lösas. Ett naturligt sätt är att låta någon familjemedlem ta över företaget. Ett annat kan vara, om ingen intresserad familjemedlem finns, att låta de anställda ta över företaget. Om denna typ av företag arbetar på marknadens villkor, ingår de som vilka företag som helst, i konkurrens på lika villkor. Men för att få till stånd en utökad verksamhet behövs ett samlat förslag till åtgärder, och det är detta, herr talman, som vi efterlyser. Jag vill med det här inlägget yrka bifall till samtliga de reservationer där vi moderater medverkar.

Herr talman! I många debatter i riksdagen, i de mest skilda frågor, kommer man ofta in på det bekymmersamma ekonomiska läge som vi befinner oss i. Så har ju skett även i dagens debatt. Jag har full förståelse för att det är på det sättet. De stora budgetunderskotten och den därmed ökande statsskulden innebär ju att vi vältrar kostnader framför oss för kommande generationer att betala. För att förbättra vår ekonomi har vi bara oss själva att lita till. I alla tider har det varit så att det enda pålitliga medlet att förbättra sin ekonomi har varit arbete och sparsamhet. Samma villkor gäller såvitt jag kan förstå fortfarande. Därför är den fråga, om näringslivets villkor, som vi nu diskuterar utomordentligt viktig. Det är inom näringslivet som arbetstillfällen skall skapas som ger oss möjlighet att arbeta oss ur den ekonomiska krisen. Det är mycket viktigt att vi för en offensiv och framtidsinriktad industripolitik, och en sådan kan enbart åstadkommas av människor i praktisk verksamhet. Det går inte att dirigera fram företag som bär sig. Däremot är det nödvändigt att stimulera och stödja människor, företagare, som är beredda att genom egna initiativ och eget arbete förnya och utveckla sina företag. Det måste vara ett stöd som når varje småföretagare och varje ort i vårt land. Det sker inte genom straffbeskattning och statlig utdelning av pengar till några få. När vi förra året diskuterade de näringspolitiska frågorna här i riksdagen var det i anledning av regeringens proposition om industriell förnyelse. Vid det tillfället tillät jag mig att kritisera regeringen för att de viktigaste frågorna, de som näringslivet självt efterlyste, inte fanns med i propositionen. Det jag då tänkte på var en förbättring på skatteområdet för företagen. Svaret från regeringen den gången var att man skulle komma med vissa skatteförslag till hösten. Nu har ett år förflutit, och vi har ännu inte sett något av de utlovade förslagen på området. Det gör att vi i reservation 6 konstaterar att en rad generella åtgärder bör vidtas för att förbättra villkoren för småföretagen. Det gäller finansiering, möjligheter att bygga upp företagens soliditet, underlättande av generationsskiften, uppgiftslämnande till myndigheter samt olika arbetsrättsliga frågor. Och då har jag här bara nämnt några av de krav som vi reser i centermotionerna som hör till det här ärendet. Vi för fram dessa krav mot bakgrund av den försämring som den socialdemokratiska regeringen åstadkommit för näringslivet sedan den tillträdde hösten 1982. Bl. a. har följande skett. Möjligheterna till lagernedskrivning har minskat. Arvsoch gåvoskatten har skärpts, och det försvårar generationsskiftena på ett allvarligt sätt. Förmögenhetsskatten har höjts, vilket drabbar det arbetande kapitalet i företagen. Preliminärskatten för inkomsttagare med B-skatt har höjts till 120 96. En ny arbetsgivaravgift till löntagarfonderna har införts. Forskningsavdraget har slopats. Därtill kommer att de förslag till skattelättnader som regeringen i dagarna lägger fram på intet sätt kommer småföretagarna till del. De är helt utestängda. Jag tänker på den skatterabatt på 500 kr. som aviseras, jag tänker på de förmåner som man kan få genom den s.k. skatteförenklingspropositionen när schablonavdraget höjs till 3 000 kr. vare sig man haft några utgifter eller ej. Det är förmåner som inte kommer småföretagarna till del. I reservation 9 tar vi upp frågor om de krångliga byråkratiska regler som främst de små företagen har svårt att efterleva. Den reservationen bygger bl.a. på centermotionen 2214 där vi begär en allmän översyn av lagstiftning och myndighetsregler som påverkar företagens verksamhet. Särskilt för småföretagare är det många svårigheter innan de över huvud taget kan starta ett företag. Vi anser exempelvis att regler för byggande, arbetsrättsliga bestämmelser och skatteregler bör granskas. Just i dagarna har vi kunnat se i pressen att industriminister Thage Peterson lovat att ta itu med de här frågorna till hösten. Men med hänsyn till att hans löfte om att ta itu med skattefrågorna förra våren ännu inte infriats är det helt naturligt att vi ställer oss litet skeptiska inför det nya löftet. För att bredda det svenska näringslivet är det nödvändigt att olika företagsformer får möjlighet att verka. Därför kräver vi att likvärdighet med andra företagsformer skall tillskapas för kooperationen. Det gäller bl.a. i beskattningshänseende. Från centerns sida är vi angelägna att framhålla att den kooperativa idén, som bygger på samverkan mellan människorna, kan vara ett viktigt instrument för att bryta nya vägar inom ramen för en decentraliserad och miljöanpassad marknadsekonomi. I stort sett detsamma gäller för löntagarägda företag, som behandlas i reservation 12. Mot bakgrund av den stora ungdomsarbetslösheten har vi från centerns sida fört fram förslag om särskilda åtgärder för att underlätta för ungdomar att starta egna företag. För att framhålla ett par av de saker vi vill se förverkligade kan jag nämna särskilda etableringskonton och hjälp med att komma igenom de byråkratiska hinder som finns för nystartande. I reservation 14 begär vi förslag från regeringen för att nå det angivna syftet. Herr talman! Svenskt näringslivs styrka är att vi på en lång rad av områden har kompetens och utvecklingskraft. Det har vi som en följd av att vi har kunnig arbetskraft, kunniga företagare och starka företag. Vi har goda förutsättningar för industriell utveckling över hela vårt land genom den kompetens och de naturresurser vi förfogar över. Det är viktigt att vi politiker tar vara på de möjligheterna. Det kan vi enligt centerpartiets mening göra endast genom en decentraliserad inriktning av politiken. Därför avvisar vi den nygamla centraliseringspolitik som den socialdemokratiska regeringen nu åter börjar föra. Jag yrkar med detta bifall till samtliga reservationer där centerns representanter finns med.

Herr talman! Vad är det som kännetecknar en bra näringspolitik? Ja, naturligtvis varierar svaren på den frågan beroende på till vem man ställer den. Socialisten kommer förmodligen att tala om nödvändigheten av centralisering och ”samordning”. Han eller hon har en stark tilltro till vad myndigheter och politiker kan åstadkomma med hjälp av planer, delegationer och kontroller. Om samma fråga ställs i konservativa kretsar skulle förmodligen svaret huvudsakligen gå ut på att staten eller samhället helst inte bör ingripa alls. Och motviljan mot privata karteller och monopol är inte alltid lika uttalad som motviljan mot offentliga konkurrensbegränsningar. Näringspolitik i liberal tappning innebär att besluten i regering och riksdag skall garantera en marknad där konsumenten genom sitt fria val avgör vad som produceras. För att det målet skall kunna nås måste det finnas en fungerande konkurrens, där produktionen anpassas till vad människor efterfrågar och är beredda att betala. Folkpartiet menar att det finns flera områden där konsumentens möjlighet att styra ekonomin redan i dag är begränsad. Och — vad värre är — den socialdemokratiska näringspolitiken, genomförd eller planerad, innebär i flera avseenden ytterligare risk för grus i det finkänsliga maskineri som reglerar samspelet mellan säljare och köpare. Enligt folkpartiets uppfattning är ett av hoten mot en fungerande marknadsekonomi politikernas ambition att bli en del av beslutsapparaten i näringslivet. Vad regering och riksdag enligt folkpartiets uppfattning skall göra är att ange de spelregler som företagen skall rätta sig efter. För att uppnå den socialt styrda marknadsekonomi som vi eftersträvar är sådana regler nödvändiga. Politiska beslut behövs, bl.a. för att garantera konkurrens och för att skydda vår miljö. Vad vi vänder oss emot är när politiker, fackförbundsledare och storföretagschefer sitter och styr tillsammans i allt fler sammanhang. Vi kritiserar inte den utvecklingen därför att vi misstror dessa människors intentioner och kunskaper. Men vi befarar att en sådan utveckling leder till ett samhälle med mindre av öppenhet och mångfald. Samma maktelit sitter i olika slutna styrelserum och bestämmer alltmer. Den enskilda människans och konsumentens möjlighet att påverka utvecklingen i ett sådant samhälle är inte stor. Nu är det ju inte så att riksdagen vid ett och samma tillfälle röstar ”ja” eller ”nej” till den här samhällsutvecklingen. Det är en mängd mer eller mindre omfattande beslut som leder till en utveckling i den ena eller andra riktningen. Folkpartiets olika förslag på det näringspolitiska området har alla som utgångspunkt önskemålet att skapa en väl fungerande marknad, där effektiv konkurrens och mångfald gynnar konsumenten. I en sådan ekonomi utgör våra mindre och medelstora företag ett nödvändigt inslag. Företag med mindre än 50 anställda ger sysselsättning åt mer än 700 000 personer i vårt land. Även om man alltså nöjer sig med att se på småföretagen från den utgångspunkten — med avseende på antalet arbetstillfällen — finner man att de utgör en viktig del av vårt näringsliv. Men därutöver är det i dessa företag som en stor del av det nytänkande sker som leder till utveckling av produkter och tjänster, vilket i sin tur är en förutsättning för hela näringslivets framgång. Den viktigaste resursen i det lilla företaget är småföretagaren själv. Det är ett faktum som man, menar jag, hittills tagit alldeles för liten hänsyn till när man vidtagit åtgärder som berört den här delen av vårt näringsliv. Det faktum att företagsägaren och företagsledaren oftast är samma person gör att politiska beslut som egentligen rör ägandet av företaget, i de små familjeföretagen får effekter också på själva verksamheten. När företagsägaren är missnöjd försvinner entusiasmen och framtidstron också i hans eller hennes roll som företagsledare. Denna nära koppling mellan de båda rollerna är enligt min uppfattning en väsentlig anledning till att investeringsviljan i denna del av vårt näringsliv för närvarande är betydligt lägre än i de större företagen. Småföretagaren anser med andra ord inte att de beslut som fattats av den socialdemokratiska regeringen sedan 1982 och som på olika sätt berör företagandets villkor tillräckligt beaktat deras situation. Herr talman! När man redovisar dagens positiva inslag i svenskt näringsliv måste man nämna att det över huvud taget är en påtaglig skillnad mellan storföretagens situation och de mindre familjeföretagens. Skillnader i investeringsvilja har jag nämnt. De större företagens goda likviditet finns inte hos de små. Där hittar man i stället skulderna, en skuldbörda som förvärras av att budgetunderskottet driver upp räntorna. Eller, än värre, en skuldbörda som består av påtvingade utlandslån, som dollarkurs och devalveringar gjort till ett allvarligt hot mot fortsatt verksamhet. Vi hari en särskild motion om mindre företag berört några områden, där vi anser att politiker och myndigheter måste visa större förståelse för småföretagarna och deras arbetsvillkor. Det handlar om att skapa ett skattesystem, som gör att det lönar sig att arbeta och som möjliggör ett generationsskifte i stället för att välskötta företag måste säljas till näringslivets kedjebyggare. Det handlar också om att minska byråkrati och krångel och att skapa en positivare attityd gentemot de människor som är beredda till stora arbetsinsatser och ekonomiska risker för att utveckla en affärsidé. På den här punkten, byråkrati och krångel, har regeringen sagt mycket vackert om förbättringar och har tillsatt en s.k. normgrupp, som skall komma med förslag. Av resultatet hittills att döma kan det knappast vara en särskilt betungande uppgift att tillhöra den gruppen. Jag hoppas verkligen att den omändring av den här gruppen som tydligen har skett leder till att man lägger ner litet större energi på sin uppgift. Det behövs nog om man åtminstone skall kunna hålla jämna steg med de krångelmakare som drar åt andra hållet. De förslag som folkpartiet för övrigt står bakom i det här betänkandet är alla en följd av den syn vi har på näringspolitiken. Vi vill ha bättre förutsättningar för andel-i-vinst-system. Det är för folkpartiet ett sätt att öka de anställdas engagemang i det egna företaget. Vi tror att känslan av samhörighet mellan företagets ägare och anställda är viktig för båda parter. Vi utfärdar en bestämd varning för den betydande verksamhet som numera ryms under rubriken kommunal näringspolitik. Det gör vi av flera skäl. Det första och allvarligaste är att flera aktiviteter helt enkelt strider mot kommunallagen. Ett annat är den uppenbara risken för konkurrenssnedvridning när ett företag berörs av det som så vackert brukar kallas ”näringslivsfrämjande åtgärder” men ett annat företag inte får del av åtgärderna. Ytterligare en av flera invändningar är att det i kommunernas förvaltningar helt enkelt inte finns det kunnande om företagandets villkor som behövs för att ta direkt del i affärsverksamhet. På en punkt har vi, till skillnad från tidigare betänkanden inte behövt reservera oss. Det är när utskottet kommer in på åtgärder för att bättre ta till vara den resurs för näringslivet och för samhället som kvinnors företagande utgör. Nu föreslår utskottet att riksdagen skall göra ett uttalande om att vi måste få ett ökat engagemang för den frågan inom utvecklingsfonderna och talar också om hur det skall kunna ske. Det är utmärkt att vårt förslag nu även har blivit utskottets. I det här sammanhanget har vi också funnit anledning att fästa uppmärksamheten på hur det ser ut när det gäller andelen kvinnliga ledamöter i utvecklingsfondernas styrelser. Den andelen är nämligen 4 96. Naturligtvis är det här helt orimligt, inte minst med tanke på att det är kvinnor som nu svarar för en stor del av nyföretagandet. Här måste landstingen och de politiska partierna skärpa sig. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som folkpartiet har undertecknat.

Herr talman! Jag skall här plädera för reservationerna 15, 16 och 17, som har avgetts till förmån för olika vpk-initiativ för en bättre ekonomisk utveckling i Blekinge och Värmland. Blekinge kan med rätta beskrivas som ett av de glömda länen i landet. Blekinge har inte bara drabbats av en rad problem beträffande sin industri och dess struktur. Detta har skett sida vid sida med en anmärkningsvärt svag utveckling inom serviceoch samhällssektorn. Medan antalet statligt anställda har ökat i landet, har det under perioden 1975-1982 minskat i Blekinge. Denna brist på inslag av kompenserande natur i samhällsutvecklingen är ytterst oroande och leder till att neddragningarna inom industrin med hela sin tyngd drabbat länets befolkning. Länshuvudstaden Karlskrona har i motsats till de flesta andra länshuvudstäder gått en negativ utveckling till mötes och har haft svårt att kompensera bortfallande arbetstillfällen, vilket har kunnat ske på andra håll under den ekonomiska krisen. I ett sådant läge är det uppenbart att man inte kan lita till en allmän och med all säkerhet temporär konjunkturuppgång. Länet har djupgående problem som måste angripas medvetet, långsiktigt och systematiskt. I motionen 465 har Bertil Måbrink från vpk skisserat ett program för detta. Poängen med detta program är att det bygger på nödvändigheten att kombinera olika initiativ och att låta åtgärderna inom varje område av ekonomi och samhällsbyggande stödja varandra. Utskottsmajoriteten tycks inte riktigt förstå betydelsen av att man har ett sådant samlat synsätt. Majoriteten betraktar varje del av det blekingska näringslivet och varje företag för sig. Man förlitar sig på att varje företag, varje enskild kapitalist, varje statlig verksamhet gör vad de kan och alltid tar de initiativ de finner lämpliga. Denna uppsplittring av perspektivet på ett läns utveckling är felaktig. Varje företag, varje verksamhet är beroende av hur infrastrukturen utvecklas i länet och vilken aktiv politik som förs på ett större nationellt plan. Produktionen vid Kockums påverkas av vår järnvägspolitik — den är inte bara företagets och Volvokoncernens ensak. Både Kockums och andra blekingska företags förhållanden påverkas av ifall man upprustar kustbanan till dess potentiella kapacitet. Initiativ på miljöpolitikens område får betydelse för ifall miljösituationen i Blekinge, som är särskilt svår, kan bilda underlag för studier inom ramen för en särskild forskningsstation i Ronneby, som vi har föreslagit. Om man på sikt placerar en högskola eller högskolefiliali Blekinge, får detta vidsträckt betydelse för länets sociala och ekonomiska status. Om man begränsar de militära skyddsområdenas onödigt stora utsträckning, får det viss verkan för turismen i attraktiva naturområden. Skall en regional utvecklingspolitik lyckas, måste man ha ett sådant sammanhängande perspektiv. Man måste se till att olika initiativ kopplas till och stöder varandra. Vi menar att det är dags för ett nytt och mer avancerat synsätt på de regionala utvecklingsfrågorna. Det räcker inte med att behandla industri för industri, ort för ort, situation för situation allteftersom de blir akuta. Det är tyvärr så man i huvudsak gör, när man bedriver regional utvecklingspolitik. Följden är att det vanligen inte sker någon egentlig förändring i problemområdenas allmänna situation. Måbrinks motion om Blekinge utgår från en kombination av åtgärder, som inte bara verkar var för sig utan genom sin inbördes kombination skapar kvalitativt nya effekter. Detta synsätt kommer att i längden visa sin nödvändighet. Och det är särskilt nödvändigt för ett län som Blekinge. Samma perspektiv kan anläggas på en annan region, Värmland, som här är föremål för två särskilda motionsinitiativ av Björn Samuelson från vpk. Värmland är näst efter Norrbotten det av den regionala krisen värst drabbade länet i landet. Behovet av ett kombinerat program för att styra länet bort från ytterligare nedläggningar och kriser är uppenbart. Också här hänvisar utskottet till de strödda initiativ som i och för sig företagits men som inte har vägletts av någon samlad avsikt. Dessa strödda och föga sammanhängande åtgärder har varit uppknutna till hur storföretagen lagt upp sin politik. De har inte haft karaktären och styrkan att åstadkomma en självständig allsidig utveckling av länets industri och samhällssektor. Också i Värmland är en upprustning av det slitna regionala trafikväsendet, speciellt järnvägarna, av väsentlig betydelse både i sig själv och som underlagsfaktor för den regionala ekonomins allmänna utveckling. Det av miljöproblem starkt drabbade Värmland är i särskilt behov av en aktiv utveckling inom resursåtervinningens område. Men detta är inget som de stora processindustrierna kommer att ta itu med själva. Det fordras medvetna initiativ i samhällelig skala och från samhälleligt håll. Ett särskilt nationellt intresse förtjänar den kapacitet för tillverkning av traktorer och jordbruksredskap som finns i Arvika och Filipstad. Detta problem tar Björn Samuelson upp i en särskild motion. Sverige var ju en gång en betydande exportör av jordbruksmaskiner. Tekniskt sett har intressanta och avancerade initiativ på detta område framkommit i flera sammanhang på senare år. Men detta har inte passat de extrema specialiseringssträvanden och de multinationellt orienterade synsätt som på det här området dominerat svensk storindustri. Följden har blivit försummelser-på jordbruksmaskinområdet och ett endast kylslaget intresse för t.ex. den traktorproduktion och produktutveckling som förekommer i Arvika. Det är därför av särskild betydelse att denna verksamhet i Arvika blir föremål för nationell och samhällelig uppmärksamhet. Den ensidighet i maskinproduktionen som blir följden av en snedvriden typ av internationalisering riskerar nämligen annars att göra Sverige helt urarva på traktorproduktionens område. Man måste då ställa frågan: Vad blir det för följder när ett lands industri helt tappar ett visst produktområde? På denna punkt accepterar de näringspolitiskt tongivande kretsarna i Sverige, och då även regeringen, det automatiska synsättet, att specialisering är fördelaktig och att man alltid får den typ av specialisering som marknaden — denna anonyma gud — bestämmer. Ingenting kan vara felaktigare än ett sådant automatiskt synsätt. Marknaden bestäms inte så mycket av specialiseringen, utan det är de stora företagens sätt att specialisera som bestämmer marknaden. Följden av denna sneda, kortsiktigt motiverade specialisering blir luckor i produktionen, luckor som försvagar den allmänna kompetensen, ökar sårbarheten och försämrar verkan avs.k. spinoff-effekter mellan närstående produktionsområden. Bl.a. därför är det viktigt att stödja och utveckla den traktorproduktion som initierats i Arvika. Med dessa synpunkter, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 15, 16 och 17.

Herr talman! Reservationerna, som de är skrivna, är väsentligt mildare i sin utformning än uttalandena i denna talarstol varit från från olika reservanter. De har i stort sett samtliga gjort tillkännagivanden som i många fall slår in öppna dörrar, men i något fall slår in en massiv ekport, dock med en kattglugg i. Vi måste konstatera att den näringspolitik som förts sedan hösten 1982 har varit framgångsrik. Det har tagits avgörande steg för att stärka industrisektorn och därmed återställa balansen inom svensk ekonomi. De problem som Europa står inför beträffande sin stålindustri, som ofta är irrationell, gammalmodig och dyr, har vi bakom oss. Stålindustrin här i landet har rationaliserats. Naturligtvis är det många friställda som fått offra sig för den uppgiften. Gruvhanteringen, som på många håll i världen är irrationell, är här i landet rationaliserad och lönsam. LKAB kommer att redovisa en fin vinst för förra året. Detta var exempel från några stora områden, och vi kan väl hoppas att vi kan se fram emot motsvarande rationalisering också när det gäller varven. Exporten, produktionen, lönsamheten och investeringarna inom industrin har ökat starkt. Trots rationaliseringar visar även sysselsättningen en viss uppgång. Genom devalveringen hösten 1982 och andra åtgärder inom ramen för den allmänna ekonomiska politiken har vi fått ett väsentligt gynnsammare utgångsläge för industrin. Utskottet har för sin del funnit det ostridigt att de åtgärder inom näringsoch industripolitikens områden som vidtagits under de senaste åren bidragit till denna positiva utveckling. Vi vill särskilt peka på saneringen av krisbranscherna och det ökade stödet till små och medelstora företag med stark tillväxtpotential. Denna industripolitik bör naturligtvis fullföljas, menar utskottet. Det menar nog också reservanterna, eftersom reservationerna inte är så allvarligt formulerade. Men oppositionen måste ju opponera, och då kan man naturligtvis inte bara servera den beskrivning jag har gjort. Det vore ju att ge alltför mycket bidrag till regeringens situation. Men varför skall man ändra det som fungerar bra? Uppenbarligen är det inte heller reservanternas mening att detta skall ske i någon större omfattning. Jag har också noterat att Erik Hovhammar faktiskt gav regeringen en eloge. Om den var allvarligt menad vet jag inte, men han gjorde det i alla fall. I reservation 1 anför moderaterna och folkpartiet att den här typen av selektiva åtgärder leder till felsatsningar och på längre sikt till en sämre flexibilitet hos näringslivet. Både Erik Hovhammar och Christer Eirefelt har, såvitt jag minns, nämnt att man föredrar generella åtgärder framför selektiva. Detta ligger till grund för reservationen. Utskottsmajoriteten menar att staten inte bör avhända sig möjligheten till olika former av riktade åtgärder. De har visat sig fungera bra. Varför skall man då ändra på dem? Detta gäller särskilt åtgärder som syftar till att undanröja hinder för industrins förnyelse och tillväxt. I reservation 2 tar centerpartiet upp decentraliseringen och begär en utredning om hur man skall bryta koncentrationsutvecklingen och hur man skall komma till rätta med centraliseringen. Jag vill erinra om att en utredning har aviserats om ägaroch inflytandefrågor, och denna utredning borde enligt centern ta upp dessa frågor. Frågor om regionalpolitiken kommer emellertid, efter beredning inom arbetsmarknadsutskottet, att behandlas av riksdagen senare under detta riksmöte, på grundval av proposition 115. Jag skall därför inte gå in för mycket på detta. Utskottsmajoriteten har emellertid en annan uppfattning om behovet av ytterligare utredningar i utredningsmaskineriet, och det ankommer på regeringen att besluta om kommittéväsendets omfattning. Vi är väl medvetna om de tendenser till koncentration som gör sig gällande på olika samhällsområden, inte minst inom näringslivet. Men vi kan inte finna att det föreligger skäl för en decentraliseringsutredning. Dessa problem bör angripas inom ramen för den av statsmakterna fastställda politiken för olika samhällsområden. Detta tas upp i reservation 3. I reservation 4 tar man upp frågan om andel-i-vinst-system. I fråga om detta hänvisar vi till näringsutskottets betänkande 1983/84:42. I detta betänkande redovisar vi ett yrkande mot ett förslag av en interdepartemental arbetsgrupp år 1983 i promemorian Breddat underlag för produktionsfaktorsskatter. Detta motionsyrkande avstyrker utskottet med hänvisning till pågående beredning. Vi kan nu konstatera att regeringen inte har för avsikt att lägga fram något förslag på grundval av den nämnda promemorian. Frågan saknar aktualitet. Öppna dörrar har alltså slagits in. I reservation 5 föreslås ett uttalande om kommunal näringspolitik. I betänkande 1983 85:115 redovisat vissa allmänna överväganden beträffande kommunernas och landstingskommunernas näringspolitiska roll. Statsrådet Peterson har anfört att statens insatser på näringspolitikens område i första hand är en uppgift för statliga organ. Därmed borde denna reservation kunna anses besvarad. Därutöver har regeringen givit stat-kommun-beredningen i uppdrag att utreda kommuners och landstingskommuners roll i näringsoch sysselsättningspolitiken. Det yrkande man för fram i reservationen är således delvis tillgodosett. I reservation 7 föreslås att riksdagen skall uttala en kritisk uppfattning beträffande regionala investmentoch utvecklingsbolag på det sätt som har uttryckts i den moderata motionen. Nu är det emellertid så att de regionala utvecklingsbolag som finns så småningom avvecklas och ersätts med andra former av utvecklingsbolag. I varje fall avvecklas statens engagemang. Jag erinrar om Contorta i Västerbottens län och Camfore i Jämtlands län, där statens engagemang har till dels avlösts av privata intressenter. Det här är därför också någonting som rör på sig, kanske i ungefär den riktning som framförs i reservation 7. I reservation 6 talas det om småföretagspolitiken. Här måste jag säga, herr talman, att jag nästan blir litet rörd av nostalgi. Erik Hovhammar och jag har i 15 år diskuterat den frågan under en punkt liknande den här varje vår i riksdagen. Det enda som har skilt sig från år till år har varit att ibland har jag haft att företräda regeringen medan Erik Hovhammar har angripit regeringspolitiken och förklarat hur fel den var, men under sex år hade jag motsvarande roll. Vi har sagt ungefär samma sak, om vi nu skall se det i stort. Erik Hovhammar har klagat på det näringspolitiska klimatet, som det hette för några år sedan. Detta är ett ord som är så svårt att definiera. Klimatet är verkligen någonting som alla kan gräla om. Emellertid har vi hela tiden under dessa 15 år talat berömmande ord om småföretagsamheten. Vi är övertygade om småföretagens betydelse. Den behöver inte betonas mer. När Erik Hovhammar säger att det där har varit mest ord och att det inte har blivit så mycket handling från regeringen, måste jag erinra om att det var precis lika mycket ord och lika litet handling under de sex år då Erik Hovhammar företrädde regeringen i den här frågan. Medan jag nu avhandlar Erik Hovhammar kan jag svara på den fråga han ställde till mig om de fackliga organisationernas sätt att utestänga entreprenörer. Ja, men vad beror det på? Jo, det har varit svarta firmor framme och skojat och skott sig på den här verksamheten. Så fort någon sådan tendens upptäcks är man från samhällets sida uppmärksam på detta och ingriper för att försöka komma ifrån det. Det finns ingen annan vettig väg att komma bort från den tendensen än att göra så som man gör nu för tiden. I reservation 8 tar man upp egenföretagarnas personliga borgensåtaganden mot utvecklingsfonder och andra. Jag vill erinra om vad vi sade i näringsutskottets betänkanden 1982 84:42. Vi hänvisade då till ett uttalande i frågan i ett av bankinspektionens s.k. etikmeddelanden, som bl.a. gick ut på att särskild försiktighet skulle iakttas av bankerna i samband med utkrävande av personlig borgen. Vi förutsatte då att detsamma skulle gälla vid olika former av statlig kreditgivning. Också här är det en öppen dörr. Utskottet har verkligen tidigare uttalat sig i den riktning som reservanterna vill, och vi anser inte att det har tillkommit några nya omständigheter som föranleder någon annan behandling. Jag går nu över till reservation 9. De borgerliga partierna vill vidta åtgärder för att avreglera krånglet. Det är också en gammal bekant fråga för i varje fall Erik Hovhammar och mig, som har varit med länge. Vi har väl diskuterat i alla tider hur krångligt det är att vara småföretagare. Vi har haft utredningar som delvis varit framgångsrika när det gäller att begränsa krånglet. Jag erinrar mig den utredning där Wivi-Anne Radesjö varit ledamot som i alla fall lyckats åstadkomma en hel del. Nu pågår det en översyn inom regeringskansliet av den statliga normgivningen gentemot näringslivet. Regeringen är alltså uppmärksam på detta. Därmed menar vi att kraven är tillgodosedda så långt. Det är då en nyansskillnad mellan reservanterna och utskottsmajoriteten beträffande hur angelägen man är om att ha en alldeles särskild utredning. Industridepartementet har dessutom inlett en kartläggning av hur väl företagen känner till det industrioch regionalpolitiska stödet, i vilken omfattning det utnyttjas och vad företagen anser om stödets utformning i relation till företagens behov. Det skall bli intressant för t.ex. Erik Hovhammar och mig att se den redovisningen.

Jag erinrar om att utvecklingsfonderna är självständiga stiftelser. Det går inte att göra mer än att ta upp förhandlingar. Moderaterna säger i sin reservation att det är att införa onödiga regler. Men detta är inte alls någon regel utan en förhandling, och vad den leder till vet vi inte i dag. Kooperationen är föremål för en del synpunkter i olika sammanhang: reservation 12 om löntagarägda företag, reservation 11 om kooperationen och reservation 13. I utskottet tar vi ställning bara till yrkandet att riksdagen skall uttala sig allmänt om värdet av olika insatser för kooperationens verksamhet — det är detta som faller inom vårt område. Vi säger att vi har samma uppfattning som vi har haft, nämligen att kooperationen är en fin företagsform — det kooperativa alternativet är livskraftigt och bra. Men det finns ingen anledning att göra det uttalande som vice ordföranden i näringsutskottet Tage Sundkvist vill ha. Också här har vi en öppen dörr. Sedan kommer jag till personalägda eller löntagarägda företag eller vad man kallar dem. Här råder en förbistring beträffande benämningen. Ibland kallar man dessa företag arbetskooperativ. Det är naturligtvis fel — det är ju inte arbetet som samarbetar utan de anställda som samarbetar och tillsammans äger en ekonomisk förening som driver ett företag. Det kan man göra i olika former. Man kan låta den ekonomiska föreningen äga ett aktiebolag, men man kan också driva verksamheten direkt i den ekonomiska föreningens namn. Då bör det heta löntagarkooperativ, om företaget innefattar alla anställda i företaget. Att driva företaget i kooperativets form är något annorlunda än att driva det som aktiebolag. I kooperativet har var och en inflytande och rösträtt efter huvud, medan man i ett aktiebolag har inflytande efter hur mycket pengar man har satt in. Kooperativet ger alltså en rättvisare och mer demokratisk beslutsprocess mellan anställda, om det är många anställda och det är ett företag där man har att samarbeta. Beträffande löntagarägda företag eller personalägda företag har man i reservation 12 velat ge till känna de principer som förekommer när företaget drivsi den ekonomiska föreningens form. Vi har inte helt kunnat följa det. Vi har i utskottet velat stryka under vad vi anförde när frågan behandlades år 1984. Utskottet sade då att bildandet av löntagarägda företag på olika sätt borde underlättas, och vi förutsatte att regeringen skulle lämna riksdagen en samlad redovisning av erfarenheterna av försöksverksamheten. Reservanterna påpekar nu att riksdagen inte har fått någon sådan redovisning. Det påpekar också vi, men vi avvaktar. Jag går så över till att kommentera de reservationer som Jörn Svensson har talat om. När jag hörde Jörn Svenssons anförande här förstod jag att vi i utskottet kanske har gjort fel som inte har remitterat motionerna till arbetsmarknadsutskottet. Visst har reservanterna rätt i att skogsindustrin borde byggas ut till pappersbruk. Det är alldeles riktigt. Att tillverka papper är sysselsättningsintensivt och lönsamt. Vart fjärde år är dett.o.m. mycket lönsamt. Jag vet inte hur det kommer sig, men vart fjärde år är särskilt lönsamma pappersår. Men varför skulle ett pappersbruk byggas i just Blekinge? Det är mycket svårt för utskottet att bedöma. När det gäller rälsproduktionen vill jag påpeka att vi har ett rälsverk i Domnarvet, där man tillverkar räls av ämnen från Kallinge, men framför allt från Luleå. Man planerar för en större ämnestillförsel från Luleå än från Kallinge. Det har gjort att blekingarna har blivit ängsliga. Det finns alltså en rälsproduktion i landet som svarar väl mot det samlade behovet i Sverige och Norge. Räls byts ju inte varje år. Egentligen har Domnarvet behov av att exportera räls. De minnesgoda i näringsutskottet erinrar sig kanske att vi i utskottet har behandlat frågan om rälsverket i Domnarvet skulle flyttas till Luleå, men så har inte blivit fallet. Visst kan det vara riktigt att rälsämnestillverkningen kanske behöver byggas ut. Jag kan inte på rak arm säga om produktionen svarar mot behovet. Men varför skulle man göra ämnena i just Blekinge, där tillverkningen får baseras på importerad skrot? Vi vet att en del politiker i andra sammanhang har sagt att de vill ha bort förbudet att exportera skrot. Det skulle betyda att skrotet blir dubbelt så dyrt. Då blir det minsann bökigt att göra rälsämnen i Ronneby. Det är samma sak med jordbruksmaskinerna. Visst behöver vi möjligen ha en reservproduktion av jordbruksmaskiner, men varför i just Arvika? Det skulle vi kanske ha frågat arbetsmarknadsutskottet om — jag håller med om det. Den stora produktionen av traktorer har vi, som var och en vet, haft i Eskilstuna. Det är säkert intressant att studera den kooperativa utvecklingen, som det sägs i reservation 18. Men varför skulle det ske i just Västernorrlands län? Det är en fråga av rent regionalpolitisk art. Jag kan hålla med om att vi borde ha ett bättre, sammanhållande grepp om de regionalpolitiska insatserna, men det är, herr talman, också en fråga som närmast faller på arbetsmarknadsutskottet. Därmed yrkar jag bifall till hemställan i dess helhet. Det var dock ett par synpunkter till som jag hade antecknat och som jag här vill framföra. Tage Sundkvist sade att han inte trodde på det som industriministern nu lovade, därför att det inte hade blivit något av löftet om skatterna. Nej, men som bekant arbetar inte industriministern med skatter, så vi skall inte skylla på industriministern för att det inte har hänt något i den frågan — det är inte rättvist. Från Christer Eirefelts anförande antecknade jag att han talade om marknadsekonomin, som ju är allmänt omtyckt. Han sade att en marknadsekonomi var detsamma som konsumentens fria val. Det är tyvärr inte alldeles klart i det moderna samhället. Det var nog klart på Adam Smiths tid, men nu är det verkligen tveksamt om det förhåller sig så. De som i dag dominerar marknaden är de stora, starka företagen, som har råd med omfattande reklaminsatser. Konsumentens fria val är mycket svårt att uppbringa i det moderna samhället. Herr talman! Jag yrkar återigen bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Näringsutskottets ordförande konstaterade att oppositionen måste opponera. Det är riktigt. Jag vill påstå att det i dag verkligen finns skäl för oppositionen att opponera sig mot den förda ekonomiska politiken och då inte minst den näringspolitik som gäller småföretagen. Det är visserligen sant att en del har gjorts i fråga om export och investeringar, men jag vill framhålla att mycket av det positiva som hänt beror på i första hand en uppgång i världskonjunkturen men också på de effekter av tvenne devalveringar som vi fortfarande kan dra nytta av. Regeringens småföretagsvänliga politik har uttryckt sig i att den i mycket hög grad har missgynnat landets mindre och medelstora företag. På dem har effekterna av konjunkturen inte blivit särskilt starka. Jag vill erinra om att antalet konkurser ökade med 10 96 till 5 500 under år 1984. Siffrorna för första kvartalet i år, som vi fick häromdagen, visar på en ökning med 16 90 i förhållande till motsvarande tid förra året. Det handlar här om nära 1 600 företag. Var tredje anställd arbetar i företag som går med förlust. Vi vet också att arbetslösheten i dag är större än den var motsvarande tid under den förra lågkonjunkturen. Arbetslösheten har ni inte lyckats klara liksom inte heller inflationen, som väl ingen tror skall stanna vid de 3 20 som finansministern har angett. Vidare är det inte så att de flesta arbetstillfällena skapas i de mindre företagen inom det enskilda näringslivet, utan de skapas inom den offentliga sektorn. Skatterna har debatterats mycket tidigare i dag, och jag skall inte gå in på den debatten mera än att jag pekar på att ni har höjt väldigt många skatter, inte minst sådana som drabbar småföretagen och näringslivet över huvud taget. Tag bara en sådan sak som arbetsgivaravgifter och löneskatter, som alldeles särskilt hårt drabbar de mindre företagen. Byråkratin har också frodats. Vi har i dag flera lagar och förordningar än någonsin tidigare. Jag vill ställa ytterligare en fråga till Nils Erik Wååg. Den fråga jag ställde i mitt tidigare anförande besvarades mycket kortfattat. Nils Erik Wååg sade nämligen att det bara vars.k. svarta företag som blivit blockerade. Det är ett helt felaktigt konstaterande. De företag som blockerats på grund av att de inte haft kollektivavtal är sannerligen inte några svarta företag, utan det är företag som drivs av hederligt arbetande företagare. Det är den nakna sanningen. Men jag vill som sagt ställa ytterligare en fråga, och den gäller vinstandelssystemet. Varför är socialdemokraterna motståndare till att ägandet sprids bland de anställda? Jag sade i mitt tidigare anförande att väldigt många företag i dag startas med de anställdas medverkan. Varför är ni emot ett spritt ägande? Varför är ni motståndare till vinstandelssystem?

Herr talman! Utskottets ordförande inledde med att säga att det förts en lyckosam industripolitik sedan 1982. När han sedan fortsatte med att tala om de lyckade strukturomvandlingar i den tunga industrin som genomförts kan jag inte underlåta att påminna om att de allra största tagen på det området togs innan den nuvarande regeringen trädde till. Jag skall naturligtvis erkänna att regeringen har fortsatt på den väg som de förutvarande regeringarna påbörjade. När det gäller talet om den lyckosamma industripolitiken kan man fråga sig om det har förts en lyckosam industripolitik eller om man har arbetat under en lyckosam konjunktur. Jag är alldeles säker på att småföretagen, som tvingas gå i konkurs på grund av den förda småföretagspolitiken, ingalunda är belåtna med den politik som har förts. Hela den rad av försämringar som den nuvarande regeringen har åstadkommit sedan den tillträdde och som jag läste upp i mitt förra anförande har pressat småföretagarna hårt ekonomiskt och utgjort grund för ett ökat antal konkurser, som Erik Hovhammar alldeles nyss redovisade. Jag kan ta ett exempel från min egen hembygd. Vi har i Vingåkers samhälle en alldeles utmärkt tekoindustri, Ljungströms, som är ett medelstort familjeföretag och en av landets bästa tekoindustrier. Detta företag såldes häromveckan. Varför sålde ägarna detta familjeföretag? Det finns ungdomar i familjen som mycket väl skulle ha kunnat överta företaget, men de kunde inte göra det på grund av att beskattningsreglerna är sådana att man inte klarar av ett generationsskifte. Detta är ett exempel på just en av de beskattningsbitar som lett till att villkoren försämrats under den nuvarande regeringens tid, då man höjt arvsoch gåvoskatten. Det har som sagt försvårat generationsskiftena. När det sedan gäller frågan huruvida Thage Peterson är mer att lita på än Kjell-Olof Feldt vill jag säga att jag inte har några större förhoppningar om att Thage Peterson är så mycket mer ordhållig än Kjell-Olof Feldt när det gäller att komma med förslag till hösten, såsom utlovades av Kjell-Olof Feldt förra gången. Båda herrarna är ledamöter i samma regering, och jag har anledning att lita ungefär lika mycket eller lika litet på båda två.

Herr talman! Nils Erik Wååg menar att vi slår in öppna dörrar, t.o.m. stora ekportar, med våra reservationer. Jag är rädd för att både dörrarna och portarna är ordentligt tillslutna i alla fall när det gäller de principiellt avgörande skillnaderna. Skillnaden gäller framför allt synen på den selektiva industripolitiken. Där finns det definitivt inte några öppna dörrar. I det föregående ärendet angav jag ett exempel, ett skolexempel tycker jag, på vad selektiv industripolitik är för någonting, när jag talade om anslaget för småföretagsutveckling, som togs fram i förnyelsepropositionen. Man säger där att anslaget skall gå till en identifierad grupp företag. Sedan säger Nils Erik Wååg: Vi har ju lyckats med vår industripolitik. — Det finns siffror som är positiva; det tycker jag inte att man skall förneka. Visst ser det bra ut när det gäller t.ex. exporten och industriproduktionen. Men vad inte Nils Erik Wååg och inte heller andra socialdemokrater talar om är vad detta beror på. Man säger inte ett ord om att vi har haft en internationell högkonjunktur och att man redovisar i stort sett samma siffror i motsvarande länder, framför allt beroende på en extrem efterfrågeökning i USA. Naturligtvis säger man inte heller någonting om det som man har misslyckats med i denna högkonjunktur, att budgetunderskottet är lika stort som tidigare, att inflationen är högre hos oss än i våra konkurrentländer och — viktigast i detta sammanhang — att våra småföretag inte på långa vägar har kunnat ta del av högkonjunkturen på samma sätt som de stora företagen. Det är klart att de strukturförändringar som är genomförda ger oss ett försprång gentemot många av våra konkurrentländer, som nu tvingas ta till samma åtgärder. Men detta är knappast något som Nils-Erik Wååg eller den socialdemokratiska regeringen ensamma kan ta åt sig äran av. Jag tycker att Nils-Erik Wååg nonchalerar den uppenbara skillnaden i situationen för små och stora företag. Jag kan som exempel nämna att den likviditet som finns i våra stora företag inte tillnärmelsevis finns i småföretagen. Man räknar med att likviditeten i företagen totalt sett är 160 miljarder. Av dem finns mindre än 10 96 i företag med mindre än 50 anställda. Det är alltså småföretagen som har fått dra på sig skulder — skulder som i dag är mycket betungande på grund av t.ex. utländska lån och på grund av att budgetunderskottet driver upp räntorna.
Herr talman! Erik Hovhammar säger att devalveringen inte har hjälpt småföretagen så mycket som den kanske har hjälpt andra, och det är möjligt. Jag kan inte bedöma den saken. För det behövs nog någon sorts siffermaterial. Men jag undrar, Erik Hovhammar, hur situationen vore för småföretagen om vi inte hade devalverat. Då hade den säkert varit helt orimlig. Jag har inte sagt att svarta företag utestängts från offentliga leveranser. Vad jag har sagt — märk väl — är att svarta företag har ställt sig så, att man blivit noggrann i det här avseendet. Det är ju alltid någon som felar, och då irriterar det andra. Vi är visst inte motståndare till andel i vinst — verkligen inte. Vi säger att vi inte vill gå vidare nu, eftersom den farhåga som man betonar i reservationen saknar aktualitet. Då finns det väl inget skäl att följa reservationen. Sedan till Tage Sundkvist: Jag kan naturligtvis inte påverka Tage Sundkvists val av vem han litar på, så någonting sådant skall jag inte ge mig in på. Det är en hopplös uppgift. När det gäller den selektiva industripolitiken kan vi väl, Christer Eirefelt, slå fast att våra uppfattningar verkligen skiljer sig. Vi har inte samma grundsyn i det sammanhanget.
Herr talman! I mitt första inlägg sade jag att trots devalveringar och goda konjunkturer ute i världen har den socialdemokratiska politiken i många stycken misslyckats. Jag gav en rad exempel på sådana misslyckanden.
Det är vi överens om.
Sedan skulle jag vilja säga att jag inte fick något svar från vännen Wååg när det gäller hans partis syn på vinstandelssystem, på ett spritt ägande. Jag tror att det är angeläget att vi får höra var socialdemokraterna står i den frågan. Vidare vill jag påstå att det ställs krav i dag från näringslivet, inte minst från småföretagarna, på generella åtgärder i stället för subventioner och allsköns bistånd. Vi är inte ute efter att få pengar från det allmänna, från staten. Vi vill i stället bidra till en sänkning av skatterna, dvs. av företagens kostnader, så att vi kan få en bättre utveckling av vårt näringsliv. Vi vill dessutom stimulera på olika sätt — exempelvis genom att sänka arbetsgivaravgifterna, löneskatterna. Vi vill avskaffa löntagarfonderna, som 70 96 av svenska folket för Övrigt är motståndare till. Med andra ord vill vi ha ett betydligt mera företagsvänligt klimat än det som socialdemokraterna har skapat. Jag vill också gärna säga att ökade skatter, inte minst förmögenhetsskatten, är någonting mycket negativt för de självägande företagarna, familjeföretagen. Likviditetsindragningar är också någonting negativt. Ökat krångel och ökad byråkrati är, som tidigare nämnts av många talare, ett stort problem för landets företagare, särskilt när det gäller de mindre företagen. Vidare vill vi att fackets makt skall minska. Jag nämnde här något om blockaden av enmansföretag. Nils Erik Wååg avfärdade mina uttalanden och sade att det gällde svarta företag, men det är helt felaktigt. Det finns alltså en rad åtgärder som vi från företagarhåll och från moderat håll kräver och som kommer att bidra till att vi får ett mera företagsvänligt klimat. Den politik som regeringen och socialdemokraterna för betecknar ni, särskilt i valtider, såsom gynnande småföretagen. Men om man tittar litet bakom kulisserna och tar fram uppgifter, som flera talare har gjort här i dag, kan man bara konstatera att er politik icke är företagsvänlig och på intet sätt gynnar de mindre företagen i detta land.
Herr talman! Jag beklagar att utskottets värderade ordförande inte hade tid att gå in litet mera på den problematik som onekligen har uppstått genom de klara försämringar för småföretagarna som den nuvarande regeringen har genomfört och som har lett till det ökade antalet konkurser. Det är inte fråga om huruvida jag litar på det ena eller andra statsrådet, utan det är fråga om huruvida regeringen är beredd att vidta de åtgärder inom beskattningsområdet som för redan ett år sedan ställdes i utsikt. Det var åtgärder som hade kunnat innebära att en del av de mycket stora försämringar som socialdemokraterna genomförde omedelbart när de kom till makten hade borttagits. Socialdemokraterna vidtog åtgärder som har fått till följd att småföretagen har haft allt större svårigheter att klara sig. Jag beklagar att det nu inte finns möjlighet att få något besked i dessa frågor, men skälet till det är förmodligen tidsbrist.

Herr talman! Nils Erik Wååg sade till mig i sin första replik att marknadsekonomin inte alltid innebär att konsumenten kan avgöra med sitt fria val, utan att det är de stora dominerande företagen som leder utvecklingen. Självfallet är det inte ett sådant samhälle som vi liberaler vill ha. Vi är precis lika kritiska mot koncentrationer i det privata näringslivet som mot offentliga monopol och konkurrensbegränsningar. Det är därför som vit.ex. inte vill ha en sammanblandning mellan vad politikerna uträttar och vad som sker ute i näringslivet. Vi vill ha klara gränsdragningar däremellan, just därför att det inte skall ske överläggningar i slutna styrelserum, där konsumenten inte har möjlighet att påverka vad som skall produceras. Riskerna för att t.ex. nya idéer och uppfinningar som kan gynna konsumenten på sikt kommer bort är precis lika stora i jätteföretagens utvecklingsavdelningar som i de fall när uppfinnaren går till STU, SIND eller någon annan organisation. Jag vill säga ytterligare några ord om byråkrati och krångel. Det är möjligt att det kan verka litet oförskämt när jag upprepar att normgruppen, som det i alla lägen hänvisas till, sannerligen inte har uträttat särskilt mycket. Det sägs många vackra ord om vad som borde göras, men när vi tittar i facit över vad som har framkommit finner vi att det är ett ytterligt magert resultat. Jag tror inte att småföretagarna har märkt någonting över huvud taget av normgruppens arbete. Jag tycker att Nils Erik Wååg tar litet för lätt på frågan om kommunal näringspolitik, som ökar lavinartat. Farorna med detta är minst lika stora som med selektiv industripolitik på centralt plan för att t.ex. konkurrensen mellan företag i kommuner som får resp. inte får stöd snedvrids och för att resurserna används fel inte bara inom kommunen utan också mellan kommunerna. Här finns det också siffror som förskräcker. Var tredje konkurs inom den tillverkande industrin har i dag kommunala intressen på ett eller annat sätt. Jag ser det som ett bevis bl.a. på att våra politiker inte, varken på centralt eller kommunalt plan, har de kunskaper som behövs för att gå in i direkt affärsverksamhet. Låt näringslivet sköta det i stället!
Herr talman! Till utskottets vice ordförande Tage Sundkvist vill jag säga att jag inte är övertygad om sanningen i Tage Sundkvist påstående, för konkurser är nog inget klart mått på hur småföretagsamheten utvecklas nu. Vad som brustit under de senare åren har ju varit marknaden, och har man inte kunnat komma ut på marknaden, så har det ofta berott på exempelvis att man haft för ensidiga produkter — man har inte haft produkter som gått att sälja osv. Jag har tagit del av en utvärdering av detta som gäller en del av landet, och den visar i denna riktning. Vidare har man haft väldigt brått att starta egen företagsamhet under de senaste åren — man har gjort det som en sista åtgärd för att kunna skaffa sig sysselsättning etc. Det där har ju inte varit särskilt gynnsamma betingelser att starta under, och det har naturligtvis lett till en ökning av antalet konkurser. Så jag ser inte klart att det är så som Tage Sundkvist gör gällande, men detta skulle jag gärna vilja ha ett mått på. Erik Hovhammar envisas med att hävda att jag påstått någonting som jag verkligen inte påstått. Jag får då än en gång understryka att jag inte har påstått att det gäller svartjobbande företag som inte godtas av facket. Det har jag icke sagt, utan vad jag har sagt är att det är någon som svartjobbat och gjort att denna restriktiva inställning kommit till stånd. Det är något helt annat! Christer Eirefelt talar om kommunal näringspolitik. Jag kan då bara erinra om vad industriministern har sagt, och detta har vi återgivit i utskottsbetänkandet. Jag behöver inte upprepa det här. Det är uppenbarligen ett uttalande av det slaget Christer Eirefelt efterlyser. Likaså påstår Christer Eirefelt att jag glömt bort att det är den internationella konjunkturen som hjälpt oss. Då erinrar jag om vad som står i majoritetsyttrandet i utskottsbetänkandet: ”Denna utveckling är självfallet delvis betingad av den internationella konjunkturen, liksom av det gynnsamma utgångsläge för industrin som skapades genom devalveringen ——--" osv. Ni får gärna rikta beskyllningar mot mig, men ni får inte beskylla mig för orättvisa.

Herr talman! I betänkandet om näringspolitik behandlas också vpkmotionen 1984/85:766 med förslag om prövning av Västernorrlands län som försöksområde för kooperativ utveckling. Bakgrunden till motionen och till reservationen nr 18 är dels av regionalpolitisk/näringspolitisk art, dels idén om verklighetsnära utveckling av den demokratiska företagsform som kooperationen utgör. Västernorrlands län har verkligen negativa erfarenheter av en annan företagsform som kallas aktiebolag och motsvarar enskilda kapitalägarintressen främst inom skogsindustrin. Tiotusentals arbetstillfällen har rationaliserats bort i länet under årens lopp och arbetslösheten fortsätter att ligga på mellan 6 000 och 7 000 personer i länet. Nu senast drabbades Sundsvall-Timrå-regionen. På kort tid har Timrå kommun förlorat 1 200 arbetstillfällen. Skulle man räkna om de här talen med hänsyn till storleken på kommunens arbetsmarknad, motsvarar detta exempelvis ett bortfall av 3 000 arbetstillfällen i den så aktuella varvskommunen Uddevalla och hela 28 000 arbetstillfällen i Göteborg. Det här kan tjäna som en tankeställare vad gäller behovet av insatser. Västernorrlands län har under de fyra senaste åren drabbats av en stor folkminskning, ca 4 500 personer, vilket är den största relativa minskningen i hela landet. Under 1984 liksom under 1983 är det endast i Västernorrlands län som samtliga kommuner minskar sin befolkning. Det gäller inte bara de redan befolkningsmässigt svaga kommunerna i Ådalen och i länets skogsbygder i inlandet utan även det nyss nämnda området Sundsvall-Timrå, som normalt betraktas som en expansiv del av länet, ja, av hela landet. Till skillnad från nästan alla jämförbara orter i landet tappar dessa kommuner mark befolkningsmässigt på grund av att folk flyttar ut ur länet. Vpk:s förslag att Västernorrlands län borde prövas som en försöksregion för kooperativ utveckling kan motiveras också med tanke på dessa växande regionala problem, vilka främst orsakats av skogsbolagens ”härjningståg” i denna region under decennier. Jörn Svensson har tagit upp vår allmänna syn på näringspolitiken, och jag instämmer i hans synpunkter. Förslaget i motion 764 siktar närmast på målmedvetna praktiska utvecklingsexperiment med den demokratiska företagsform som kooperationen representerar. I arbetarrörelsens målsättning spelar produktionens organisation en huvudroll. Inte minst regeringspartiets eget politiska program talar om lokala initiativ för demokratisk kontroll och folkligt engagemang i en samhällsomvandling. Säkert kommer dessa vackra ord att ånyo klinga ut i många förstamajtal nästa vecka. Näringsutskottets ordförande hade också goda ord att uttala om kooperationen från talarstolen nyss. Men tyvärr ser man alltför litet av praktiska statliga initiativ i den här antydda riktningen i vår politiska verklighet. Denna verklighet kännetecknas i stället av vad jag skulle vilja beteckna som en klockartro på vad jag vill kalla morotspolitiken, dvs. man satsar på subventioner till privata företag, ibland till tvivelaktiga investmentbolag och liknande, för att köpa jobb till utsatta bygder. Experiment av annat slag med s.k. frizoner, satsa-på-dig-själv-kampanjer och liknande tycks ha fått ökad tilltro på sistone och vara på modet. Men enligt vår mening finns det anledning att särskilt stimulera den kooperativa företagsformen, eftersom den i hög grad kan betecknas som människornas svar på dagens marknadsekonomiska stordrift, ett produktionssystem vars ointresse för människornas miljö och hälsa ofta markeras. Den kooperativa idén står i samklang såväl med tanken på en viss decentralisering som med idén att vi står inför en omvärdering av de gängse välfärdsbegreppen. Kooperationen som modern företagsform motsvarar de växande kraven på nya demokratiska ägandeformer. Morgondagens samhälle kräver mera av mänskligt engagemang, medansvar och demokratiskt deltagande i besluten. Vi vill med vårt motionsförslag göra ett försök att aktualisera en satsning på praktiska försök med en alternativ demokratisk företagsstruktur i form av medvetna, offensiva statliga åtgärder för kooperativ förnyelse. Det kan i vår region gälla en rad områden inom utbildning, produktion, hantverk, trädgårdsodling, vattenbruk, turism osv. — hela tiden områden som är särskilt lämpade för kooperation. Finansieringen kan ske såväl med löntagarfondsmedel som med länsplaneringsmedel och bygdemedel. Om vpk:s förslag till regionala fonder genomförs kan medel från vattenkraftens övervinster också komma till användning. Herr talman! Det finns anledning att beklaga den rätt svala officiella attityden till medveten utveckling av den kooperativa idén som nu också kommer till uttryck i detta utskottsbetänkande. Utskottet tycks mena att vår motion syftar till att ge Västernorrlands län en särställning när det gäller kooperativ utveckling. Självfallet har vi ingenting emot att även andra regioner kan komma i fråga, men någonstans måste man börja med mer massiva och målmedvetna insatser, anser vi. Det väsentliga är att vi får fart på en kooperativ utveckling som ett verksamt medel i bl.a. regionaloch näringspolitiken. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till vpk-reservationen nr 18.

Herr talman! I motion 458 från vpk, som delvis behandlas i detta betänkande, tas frågan om regionala samhällsfonder upp. Motionen innehåller främst ett förslag om ökade avgifter på äldre vattenkraftverk.

Samhällsfonderna skulle bli ett nytt, demokratiskt sammansatt instrument för en industripolitik i folkflertalets intresse. De kunde arbeta inom områden där ny, energisnål produktionsteknik behöver introduceras. Företagsgrupper där otillräcklig förädling begränsar ekonomioch tekniktillväxt men där riskviljan uppenbarligen hejdar nödvändig utveckling kunde få riktade stimulanser. De statliga företagen kunde med hjälp av dessa fonder utvecklas till motorer för utvecklande av nya verksamheter i vissa regioner. Som ett led i finansieringen av ett nationellt industriprogram skulle dessa regionala samhällsfonder ha stor betydelse. Men allra viktigast: Samhällsfonderna skulle ge de arbetande makt över vad som produceras och skapa möjligheter att redan vid tillverkningen planera för återvinning. Satsningar på arbetsmiljön och den yttre miljön skulle kunna vägas in i ett totalekonomiskt, samhälleligt synsätt. Herr talman! Det finns alltså en rad skäl att bifalla vpk-förslaget om regionala samhällsfonder. Jag vill yrka bifall till reservation 19 av Jörn Svensson i näringsutskottets betänkande 1984/85:23.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 19 behandlas proposition nr 90 om kontroll av rådgivare. Regeringens förslag avser i första hand en lagstiftning riktad mot sådan yrkesmässig juridisk och ekonomisk rådgivning som kan främja ekonomisk brottslighet. Förslaget innebär vidare att vad regeringen betecknar som ”vårdslös rådgivning” enligt en viss definition blir kriminaliserat. I vissa fall skall en rådgivare kunna för upp till fem års tid förbjudas att utöva rådgivningsverksamhet. Den socialistiska majoriteten i näringsutskottet godtar utan invändningar dessa regeringsförslag. Men i en gemensam borgerlig trepartireservation avvisas mycket bestämt regeringens förslag, varvid främst rättssäkerhetssynpunkter åberopas. Däremot stöder utskottet i sin helhet regeringens förslag om några kompletterande föreskrifter i inkassolagen. Regeringens förslag är ytterligare ett steg på vägen mot ett ”kontrollsamhälle”. Om skattetrycket varit lägre och skattesystemet mindre komplicerat, hade anledning saknats att införa en lagstiftning med denna innebörd. Regeringens proposition baseras i allt väsentligt på Ekokommissionens förslag i ärendet. Regeringen har visserligen till viss del tagit hänsyn till den kritik som remissinstanserna framfört, främst avseende ansvarsbestämmelsen, men propositionen är trots detta inte godtagbar. Justitieministern uttalar själv osäkerhet om den föreslagna lagstiftningens möjligheter att förhindra brott. Varken Ekokommissionens betänkande eller propositionen ger något underlag för att bedöma de föreslagna åtgärdernas effektivitet i brottsbekämpningen. Inte heller redovisas någon utredning om hur stor betydelse oseriösa rådgivare har för uppkomsten av ekonomisk brottslighet. Redan dessa skäl bör medföra att förslaget avslås. Härtill kommer de brister som förslaget i övrigt uppvisar. Gällande rätt förutsätter att det kan visas att rådgivaren uppsåtligen främjat huvudmannens brottsliga handlande. I syfte att underlätta bevisningen föreslås att medverkansansvaret utsträcks till fall av grov oaktsamhet. Det kan starkt ifrågasättas om förslaget skulle innebära en sådan bevislättnad som eftersträvas. Härtill kommer att rekvisitet grov oaktsamhet skulle medföra avsevärda tillämpningssvårigheter. Viktigare är dock de invändningar från rättssäkerhetssynpunkt som måste riktas mot förslaget i denna del. Det blir inte bara tillämpligt på oseriösa rådgivare utan kan även komma att tillämpas på de seriösa rådgivare som söker hjälpa klienter att tillämpa gällande rätt på ett för klienten så gynnsamt sätt som möjligt. Med hänsyn till den komplicerade och ofta svårtolkade lagstiftning som gäller på många områden måste emellertid rådgivningsverksamhet betecknas som angelägen. Mycket talar för att denna seriösa rådgivningsverksamhet direkt försvåras, medan den avsiktligt oseriösa inte nämnvärt hämmas. För advokater och kvalificerade revisorer finns redan speciella normer för hur verksamheten skall bedrivas. För rådgivare, som inte tillhör nämnda kategorier, ger lagförslaget inte någon egentlig ledning för hur de skall handla i olika situationer. Rådgivningsverksamheten kommer därför att bedrivas under en betydande osäkerhet om var gränsen för straffbelagd verksamhet går. För advokaterna och revisorerna finns dessutom redan ett avancerat kontrollsystem, varför några skäl att ytterligare reglera ansvaret för dessa kategorier inte finns. Även mot förslaget om förbud mot rådgivningsverksamhet kan riktas väsentliga invändningar. Detta straff är ett nytt inslag. Eftersom det riktar sig mot en persons möjlighet att bedriva sitt yrke, har det en annan karaktär än ”konkurskarantänen”. Vidare är förutsättningarna för när förbud skall kunna meddelas oklart utformade. Departementschefen uttalar att det avgörande bör vara om det finns risk för att rådgivaren gör sig skyldig till nya brott. Vid riskbedömningen kan därvid beaktas, om rådgivaren i tidigare sammanhang balanserat på gränsen mellan det straffria och det straffbara området. Hur denna prövning skall ske framgår dock inte i propositionen. Inte heller hur en effektiv kontroll av efterlevnaden av meddelade förbud skall organiseras är tillfredsställande klarlagt. Det är anmärkningsvärt, herr talman, att i propositionen framhålls att ”om brottet förskyller fängelse i mer än en eller annan månad finns det i allmänhet ingen anledning att meddela förbud för kortare tid än fem år”. Vidare är det oklart vilka som kan komma att omfattas av den föreslagna lagstiftningen. Enligt departementschefen kan medverkan i rådgivningsverk samhet omfatta i princip även sekreterarbiträde och andra kontorsgöromål. En följd av förslaget blir således att sekreterare och andra kontorsbiträden också kan komma att omfattas av förbud. Sammanfattningsvis kan konstateras att förslaget på flera punkter inte uppfyller krav på rättssäkerhet. Eftersom organiserad brottslighet inte hindras av preventiv lagstiftning, kan den kontroll som lagförslaget syftar till blott avse gränsfallsproblemen. Värdet i att söka gränsfallen i lagstiftningen ligger i den stora belöning som uppkommer om gränsen kan bestämmas så väl, att den som söker målet med säkerhet kan placera en transaktion på rätt sida om lagens gräns och därmed undgå oförmånlig beskattning. Detta är ett värde som även gynnar samhället i stort. Regelskrivningen i Sverige har kommit att präglas av oklarheter och tveksamheter; medborgarna behöver därför råd i sökandet efter laglighetens gräns. Syftet med regeringens förslag sägs vara att avskräcka kunniga personer från att ge råd till medborgarna. Detta är ett allvarligt övergrepp på medborgarnas rättigheter. De överväganden som redovisas i propositionen vilar på lösa antaganden om vidden av den typ av rådgivning som kan komma att träffas av lagstiftningen. Behovet av ett ytterligare medverkansansvar har varken utretts eller tillräckligt motiverats i propositionen. Den avsedda innebörden av ”medverkan” i sådan verksamhet innebär att regeringen sätter sig över anställningstrygghetens principer. Och till sist, herr talman, vill jag fästa kammarens uppmärksamhet på det uttalande som justitieministern gör i propositionen, när han säger att de ställningstaganden som nu redovisas kan komma att få omprövas på vissa punkter då de generella frågor om näringsförbud som för närvarande bereds skall få sin lösning. Uttalandet illustrerar väl den brådska och brist på övergripande planering som kännetecknar regeringens aktioner mot den ekonomiska brottsligheten. Otillräckligt samordnade delförslag framläggs ett efter ett. Riksdagen förlorar härigenom möjligheten att göra en samlad prövning av det åtgärdsprogram som regeringen syftar till. Även detta förhållande är betänkligt från rättssäkerhetssynpunkt. Vare sig Ekokommissionens förslag eller justitieministerns egna överväganden vilar på annat än lösa antaganden om vidden av den typ av rådgivning som kan komma att träffas av lagstiftningen. Regeringen uppoffrar således de rättssäkerhetskrav som är rättsstatens främsta kännetecken, för att göra vinster, vars storlek inte ens kan förutses av det föredragande statsrådet, eftersom den frågan lämnats utan utredning. Ur denna synpunkt är den framlagda propositionen ett beklagligt exempel på de många eftergifter av rättsstatens krav som den nuvarande regeringen gjort. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den reservation som fogats till betänkandet.

Herr talman! Syftet med den här lagen har inte satts i fråga. Att den behövs styrks tvärtom av vad som sägs i reservationen i sista stycket på s. 14: ”De redan befintliga medverkansreglerna i brottsbalken täcker enligt utskottets mening i allt väsentligt de straffvärda fall av oseriös rådgivning som kan tänkas. Dessa regler bör givetvis utnyttjas.” Men de utnyttjas inte, och eftersom de inte utnyttjas är det uppenbart att någon kompletterande lagstiftning måste till. Då är frågan: Hurdan lagstiftning? Är den här bra eller inte? Det är väl så med all ny lagstiftning av den här typen att den måste ha en tid på sig. Det måste utvecklas en praxis för att man skall ha klart för sig hur den skall fungera. Jag erinrar om att regeringen har tagit hänsyn till den kritik som har förts fram av remissinstanserna, och det ger ju ett visst underlag för att man skall kunna gissa att rättssäkerheten är tillgodosedd. Frågan är hur man kan styrka uppsåt, och det är naturligtvis en svårighet när det gäller rådgivare som befinner sig på gränsen mellan att vara seriösa och oseriösa. Det är uppenbarligen skälet till den del av reservationen som är den tredje att-satsen, den på s. 15. Man får väl utgå ifrån att när praxis har vunnits blir då rättspraxisen vägledande. Jag tror att det är nästan omöjligt att skipa en lag i det här läget som förutser hur den oseriösa rådgivningen kan leva i samhället. Det sägs att det här förbudet skulle medföra att ingen seriös rådgivare skulle våga ge sig in i branscher som finns i utmarkerna och att man därmed skulle ställa öppet för oseriösa rådgivare att hantera det området. Mot de oseriösa rådgivarna kan man naturligtvis inte göra mycket annat än konstatera att de inte gör så som lagen har förutsett, dvs. att de bryter mot lagen. Det talas om kostnader, men den väsentliga frågan är väl i och för sig inte vad det kan kosta. Slutligen har justitieministern sagt att man kommer att få göra en översyn och omprövning när hela paketet med denna verksamhet föreligger inslagen i papper och med snöre. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Vi har lyssnat till ett ganska kraftlöst försvar för propositionen. Mellan raderna röjde näringsutskottets ordförande betydande osäkerhet i frågan. Men detta är mycket allvarliga ting. Enligt min mening aktualiseras två viktiga principfrågor. Jag vill gärna rikta dessa frågor till Nils Erik Wååg. De kan besvaras med antingen ett ja eller ett nej. Frågorna lyder: Skall den klassiska rådgivarrollen rubbas, och skall situationen mellan rådgivare och rådtagare i grunden förändras? Skall brott mot staten straffas hårdare än brott mot enskilda?

Herr talman! Näringsutskottets betänkande 21 handlar om offentliga styrelseledamöter i vissa stiftelser. Regeringen har föreslagit riksdagen att anta förslag till lag om fortsatt giltighet i tre år av den berörda lagen. Vi från moderata samlingspartiet har motsatt oss detta. I vår motion hävdar vi att det redan när den första lagen i ämnet föreslogs år 1972 framhölls att det i princip är helt felaktigt med offentliga styrelseledamöter i stiftelser. Stiftelsernas speciella ställning bl.a. i skattehänseende motiverar en väl fungerande offentlig tillsyn, men skillnaden mellan tillsyn och inflytande är väsentlig. Tillsynen bör avse att stiftelsens tillgångar förvaltas på ett sätt som bäst gagnar stiftelsens intresse och att avkastningen används i enlighet med stiftelseurkundens bestämmelser. Systemet med offentliga styrelseledamöter tillgodoser inte detta syfte. I stället borde enligt vår uppfattning länsstyrelsernas tillsyn förbättras. En möjlighet kunde vara att auktoriserade revisorer granskar stiftelsernas verksamhet enligt instruktioner utfärdade av en myndighet. Jag ber att med detta få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! I proposition 1984/85:113 har regeringen lagt fram ett lagförslag som innebär fortsatt giltighet, som Sten Svensson också sade, av den nu gällande lagen om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser. Förslaget är att lagens giltighet skall förlängas med tre år. Nuvarande lag innebär att styrelserepresentanter kan tillsättas endast för stiftelser och till ett högsta antal av tio stycken. Tidigare var omfattningen betydligt större. När man ser denna utveckling kan man helt riktigt dra den slutsatsen att en ändring bör kunna ske. Det menar vi också. Det är bara så att utskottsmajoriteten menar att vi bör avvakta regeringens förslag om hur en ny ordning för tillsyn av stiftelser skall utformas. Ett sådant förslag kan inte vara klart till årsskiftet 1986-1987. Det har vi fått veta av justitieministern. Därför avstyrker utskottsmajoriteten reservationen och tillstyrker propositionen i detta stycke.

Herr talman! När folkpartiet nu accepterar att lagen om styrelserepresentation i vissa stiftelser skall behållas under en begränsad tid gör vi det i avvaktan på att en ny tidsenlig lagstiftning skall komma till stånd så snart det tekniskt är möjligt. Vi förutsätter vidare att den nya stiftelselagstiftningen innebär att det nuvarande systemet med en på lag grundad styrelserepresentation för staten i vissa stiftelser skall slopas. Folkpartiet delar motionärernas uppfattning att det principiellt är felaktigt med offentliga styrelserepresentanter i stiftelser. Vi förtydligar vårt ställningstagande i ett särskilt yttrande, som jag hänvisar till.

Herr talman! En fri handel är en av de viktigaste förutsättningarna för en förnyelse och en vitalisering av handeln. En tillbakablick visar att flera i dag väletablerade företag en gång börjat i en form som kan likställas med tillfällig handel. Uppfinningsrikedom och djärva satsningar ligger till grund för nyföretagande. Vår strävan måste vara att under iakttagande av gällande arbetsrättslig lagstiftning verka för att i största möjliga utsträckning göra det möjligt att driva handel. Det är alltså, precis som näringsfrihetsombudsmannen säger i sitt remissyttrande, snarare angeläget att underlätta den tillfälliga handeln än att, som en av motionärerna vill, även låta handeln med livsmedel innefattas av lagen om fri handel. Utveckling och vitalitet uppnår man inte genom offentlig planering, reglering och byråkrati. Låt oss på alla sätt underlätta för initiativrika människor att få förverkliga sina idéer. Jag yrkar härmed bifall, herr talman, till den borgerliga trepartimotionen.

Herr talman! Som framgår av reservationen till det här betänkandet har folkpartiet inga invändningar mot att en utredning nu tar ett helhetsbegrepp över de olika regleringar som styr tillfällig handel. Det finns också en del positiva drag i finansministerns direktiv till utredaren. Där talas t.ex. om förenklingar och om att det bör prövas om regleringen fått icke önskade bieffekter, som det heter. Utredningsdirektiven innehåller också uttalanden om att det måste skapas utrymme för alternativa distributionsformer. Finansministern förefaller inte heller särskilt intresserad av att regleringen utvidgas till att omfatta också handel med livsmedel. Allt det här är gott och väl. Det som föranlett vår reservation är att vi hävdar att utredaren också förutsättningslöst borde pröva om regleringen över huvud taget behövs. Vi delar nämligen den uppfattningen som bl.a. näringsfrihetsombudsmannen gjort sig till tolk för.

Det är alltså samma utgångspunkt vi har för vår reservation, som jag yrkar bifall till.

Herr talman! I det här betänkandet från näringsutskottet behandlas två socialdemokratiska motioner. I den ena motionen begärs en översyn av reglerna för tillfällig handel i syfte att lagmässigt jämställa tillfällig handel med livsmedel med tillfällig handel med specialvaror. I den andra motionen hemställs om en översyn av lagen om tillfällig handel med sikte på en restriktivare tillämpning. Den här lagen trädde i kraft den 1 juli 1976. Kraven på lagstiftning restes urspungligen mot bakgrund av den fasta handelns intresse av att skyddas mot konkurrens från tillfällighetsförsäljare. I en inom det dåvarande handelsdepartementet utarbetad departementspromemoria kan man läsa att den fasta handels önskemål om skydd mot tillfällig handel bara kunde beaktas om konkurrensen från den tillfälliga handeln medförde nackdelar för konsumenterna och samhället i stort. Bakom detta förslag om lag om tillfällig handel låg kritik mot de former som tillfällig handel dittills hade bedrivits under och som inte kunde anses acceptabla. Meningen med lagen var ju — och är fortfarande — att den skall skydda konsumenterna och den fasta handeln, samtidigt som den skall ge trygghet för de anställda. Tillfällig handel som förekommer då och då på en ort kan inte ses som en acceptabel ersättning för den fasta handeln. Från konsumenternas synpunkt skulle det därför vara en nackdel om den tillfälliga handeln får slå ut den fasta handeln på en ort. Efter lagens tillkomst har det tidigare motionerats om förändringar. Det har varit både förslag om att lagen skall upphöra och förslag om att den skall skärpas. Riksdagen har vid dessa tillfällen på förslag av näringsutskottet beslutat att avslå motionerna. Samtidigt har utskottet sagt att man utgår ifrån att regeringen följer utvecklingen och tar initiativ till en översyn av lagen, om det skulle bedömas erforderligt. Som framgår av utskottets nu föreliggande betänkande har regeringen beslutat att tillkalla en särskild utredare för att se över regleringen av den tillfälliga handeln. Den övergripande uppgiften för utredaren anges vara att med konsumenternas sammanvägda intressen för ögonen söka skapa en modern reglering av skilda former av yrkesmässig tillfällighetshandel. Med hänvisning härtill avstyrker utskottet de båda motionerna, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Det har till betänkandet fogats en reservation. Av denna framgår att de borgerliga ledamöterna i utskottet tycker att det är bra att regeringen har tillkallat denna utredare. Men reservanterna tycks därtill redan i förväg veta till vilket resultat utredaren skall komma. Jag yrkar avslag på reservationen. Det remissyttrande som både Lars Ahlström och Christer Eirefelt valt att ”luta sig mot” är näringsfrihetsombudsmannens. Konsumentverket och några andra instanser har också yttrat sig, och jag väljer i min tur att återge något av vad konsumentverket har sagt. Konsumentverket har som en av sina uppgifter att trygga varuförsörjningen i glesbygdsområdena. Verket säger i sitt yttrande att det är viktigt att tillfällig handel inte medför bestående negativa konsekvenser och att den tillfälliga handeln t.ex. inte bör få en sådan omfattning att den fasta handeln riskerar att slås ut, eftersom den fasta handeln är viktig för att på längre sikt trygga konsumenternas varuförsörjning.
Herr talman! Det är alltid frestande för politiker som har regleringsinstrumentet i sin hand att använda det i tron att det är vi politiker som är bäst skickade att tala om vad som är mest ägnat att, som Sylvia Pettersson uttrycker det, skydda konsumenten. Jag tror att Sylvia Pettersson, liksom vi har gjort, borde ”luta sig mot” näringsfrihetsombudsmannen och gärna fler gånger läsa hans remissvar när det gäller frågan om tillfällig handel. Jag tror nämligen att det bästa sättet att skydda konsumenten — på detta område liksom på alla andra — är att tillåta en så stor konkurrens som möjligt inom de generella ramar vi som politiker har att dra upp.
Herr talman! Jag vill säga till Christer Eirefelt att vi naturligtvis inte har någon anledning att undvika att luta oss mot näringsfrihetsombudsmannen. Det är bara det att det blir litet ensidigt, om man bara lutar sig mot honom. Till saken hör att även näringsfrihetsombudsmannen har talat om konsumentintresset. Det är klart att det kanske för litet för långt, om man i den här diskussionen skulle försöka att komma underfund med vad konsumentintresset egentligen är i det här fallet. Är det ett konsumentintresse att få billiga varor då och då, eller är det ett konsumentintresse att få lagom dyra varor varje dag på året?

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 15 behandlas den statliga personaloch lönepolitiken. Det kanske kan vara ett ämne i tiden, för att uttrycka det litet rakt på sak en eftermiddag som denna, då staten i egenskap av arbetsgivare via arbetsgivarverket har bemyndigat sin generaldirektör att varsla över 100 000 statligt anställda om lockout och då en av motparterna har hotat att lamslå samhället i början av maj månad. Utgångspunkten för utskottets betänkande är en bilaga från civildepartementet i budgetpropositionen där departementschefen redovisar en del saker i fråga om den statliga personaloch lönepolitiken. Dessutom har utskottet behandlat ett par motioner, bl.a. en moderatmotion. Utskottets behandling har föranlett moderata samlingspartiet att lämna en reservation till betänkandet. Det finns alltså kanske i dag än större anledning att något fundera över dessa frågor och föra en debatt i kammaren om på vilket sätt staten i framtiden skall agera vad gäller både förhandlingsordning, att utveckla nya lönesystem och att agera för en mer slagkraftig personalpolitik. Vi moderater menar att det råder en växande insikt om att lönebildningen och formerna för denna spelar en avgörande roll för om och på vilket sätt man skall kunna uppnå vissa centrala mål i den ekonomiska politiken. De senaste årens lönerörelser har klart visat på behovet av en förändring av nuvarande system, om stabilitet i den svenska ekonomin skall kunna uppnås. Vi menar att den nuvarande modellen för förhandlingar, med starkt centraliserad inriktning, fortsättningsvis kommer att resultera i nya avtal som avlägsnar sig från samhällsekonomins förutsättningar och marknadens villkor. Utvecklingen mot allt fler följsamhetsklausuler, garantioch kompensationsklausuler, måste brytas. Vi kan inte fortsätta att hänga på avtalen mängder av förtjänstutvecklingsgarantier, prisutvecklingsgarantier, löneutvecklingsgarantier och att koppla förtjänstutvecklingen i det ena kollektivet tillutvecklingen i det andra. Vi får då en kedja som är helt omöjlig att hantera av vilken regering som än sitter i kanslihuset. Vi menar att denna utveckling måste brytas. Annars kommer varje regering att misslyckas med att föra en vettig ekonomisk politik. Det vore kanske skäl att ganska radikalt ändra på förhållandena, att i stället för att förse avtalen med en mängd klausuler som tecknar in framtiden konstatera vad vi under en gången period har uppnått i form av ökad real tillväxt och utifrån detta förhandla om en fördelning av det reala utrymmet. På det sättet skulle man kunna få en bättre reallöneutveckling för löntagarna, en bättre kostnadsutveckling för den offentliga sektorn, för näringslivet och givetvis för landet i sin helhet. En uppenbar slutsats av detta, herr talman, blir den som vi moderater drar, nämligen att det finns all anledning för staten att göra en ingående genomgång av det nuvarande förhandlingssystemet — att se vilka erfarenheter vi har och, rimligtvis, dra slutsatserna av detta. Vi tycker att det är rimligt att statens roll, både som statsmakt med ansvar för den ekonomiska politiken och som arbetsgivare, analyseras mot bakgrund av de erfarenheter vi har och mot bakgrund av den samverkan som staten i förhandlingssammanhang har med kommunoch landstingsförbunden. Vad tycker nu utskottsmajoriteten om detta? Man konstaterar att några förändringar i den nuvarande ordningen, där parterna på arbetsmarknaden träffar avtal om bl.a. löner och allmänna anställningsvillkor, inte är aktuella. Man skriver att det enligt utskottets mening måste åligga parterna att i ett förhandlingsarbete visa samhällsekonomiskt ansvar, så att den förda ekonomiska politiken inte äventyras. Vidare skriver man att det måste ankomma på riksdagens lönedelegation att för riksdagens del framföra eventuella riktlinjer i förhandlingsfrågor. Mot den bakgrunden avstyrker man moderata samlingspartiets yrkanden. Herr talman! Om man skulle avge ett omdöme om utskottets intresse för och inställning till de här frågorna, som framgår av skrivningen, skulle det lämpligen kunna sammanfattas i orden: Gånge denna kalk ifrån oss. Man nämner riksdagens lönedelegation, och det kan vara nog så framsynt med tanke på de beslut som har fattats om den delegationens framtida öden. Den skall ju upphöra under året. Riksdagens lönedelegation ligger i själatåget, och man tycker kanske att delegationen kunde få avsomna i frid. Men utskottsmajoriteten tycker att den är ett viktigt och kraftfullt instrument för att se över förhandlingsordningen på den statliga sektorn. Det vittnar om en total ovilja att föra en debatt och att diskutera dessa frågor. Vidare nämnde jag att man har pekat på parternas ansvar. Det är ett känt faktum att man brukar tala om detta, och i de flesta fall brukar parterna ta sitt ansvar. Det kan emellertid finnas anledning att notera de uttalanden som görs av bl.a. företrädare för TCO-S med Hans Hellers i spetsen: TCO-S känner inte något samhällsansvar. Vi behöver inget samhällsansvar ta. Vi har bara ansvar för våra egna medlemmar. Jag skulle vilja fråga utskottets talesman, Gustav Persson: Vad innebär egentligen utskottets skrivning? Hur skall Sveriges riksdag, och hur skall framför allt statens motparter — vi är ju en part i förhållande till de statsanställda — uppfatta detta? Innebär det att utskottsmajoriteten — regeringspartiets företrädare — tycker att den nuvarande förhandlingsordningen, det nuvarande systemet med följsamhetsklausuler, är tillfredsställande och att den ordningen står i samklang med strävandena att få balans i den svenska ekonomin? Herr talman! I vår motion och i utskottsbetänkandet finns också en diskussion om lönesystemen. Vi menar att lönesystemen på den offentliga sektorn har visat sig bli allt mer stela och mindre anpassade till tidens krav. Vi menar att man borde eftersträva större flexibilitet i lönesystemen — kanske ett system som liknar men som inte är identiskt med det system som råder inom den enskilda sektorn. Detta skulle kunna innebära en större frihet att variera lönesättningen för samma typer av tjänster — beroende på skilda lokala förutsättningar. Det skulle ge möjlighet till mer av individuell lönesättning. Man skulle kunna öka inslaget av resultatlön när så är möjligt. Det är viktigt att påpeka att den individuella lönesättningen, som vi talar för, skulle omfatta alla nivåer i lönesystemet, inte bara vara en exklusiv förmån för en grupp högre avlönade tjänstemän. Vi menar att det finns möjligheter att utveckla den individuella lönesättningen på andra nivåer i lönesystemet. I en offentlig sektor som skall fungera väl oavsett storlek är ett väl fungerande lönesystem ett viktigt instrument för att uppnå effektivitet, anpassbarhet och serviceinriktning. Vi är medvetna om att detta arbete pågår, men vi vill gärna ytterligare markera gentemot arbetsgivarverket, som är det verkställande organet för statsmakten i förhandlingssammanhang, att detta arbete skall gå vidare. Utskottet konstaterar sammanfattningsvis när det gäller denna punkt att man ser positivt på utvecklingen med individuellt anpassad lönesättning, men sedan avslås motionen. Jag vill än en gång vända mig till utskottets talesman Gustav Persson och fråga: Vad är utskottsmajoritetens egentliga uppfattning? Önskar man se att arbetsgivarverket även framöver med kraft i förhandlingar med personalorganisationerna driver en utveckling mot mer individuellt anpassad och mer resultatinriktad lönesättning, eller anser man att nu får det vara nog? Det skulle vara bra med ett klarläggande, eftersom utskottet avstyrker en moderat motion som har ambitionen att gå vidare med en uppmaning till arbetsgivarverket att fortsätta på en som vi uppfattar det framgångsrik väg. Herr talman! Avslutningsvis noterar moderata samlingspartiet att regeringen avser att lägga fram en personalpolitisk proposition någon gång i slutet av maj. Vi har tagit upp några punkter kring den offentliga personalpolitiken, och det finns anledning att återkomma. Vi tycker det är viktigt att man i ett samlat dokument formulerar principer och riktlinjer för denna. Vi återkommer alltså vid ett senare tillfälle för att debattera denna. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till den moderata reservation som finns fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Den statliga personalpolitiken är för närvarande högaktuell, inte bara i detta betänkande utan också i andra sammanhang. Jag tänker närmast på de nu lagda varslen från TCO-S och arbetsgivarverkets lockoutvarsel. När de nu åberopade avtalen slöts förra året framförde vi från centerpartiet kritik mot arbetsgivarverket för den enligt vår mening felaktiga avtalskonstruktionen. Följsamhetsklausulerna var ett sätt att komma överens, men samtidigt sköt man problemen framför sig. Resultatet ser vi nu. Vid detta tillfälle kunde vi inte höra några invändningar från regeringens sida. Uppvaknandet kom långt senare. Nu har regeringen troligen lärt sig läxan, och vi hoppas att följsamhetsklausulernas tid är förbi. I den reviderade finansplan som kom ut i går kan man konstatera att finansministern är nöjd med att man hitintills i år inte har infört några sådana klausuler. Inför årets förhandlingar har regeringen fastlagt en ram om 5 90 löneökning. Av vissa fackförbund har regeringens ingripande betecknats som den mest utstuderade och konsekventa inkomstpolitik som någon regering bedrivit. Varför har då regeringen tvingats till denna politik? Jo, man har tidigare gett löften om små prisökningar. Införandet av löntagarfonder var en garanti för en lugn och harmonisk lönerörelse, hette det. På båda dessa områden har regeringen misslyckats. Lönerörelsen 1984 kostade betydligt mera än vad samhällsekonomin tålde. Inflationen ökade med jämnt 100 20 utöver vad regeringen utlovat för 1984. Regeringen får således ta på sig ansvaret för de problem som nu uppstått på arbetsmarknaden. Centern delar utskottets uppfattning att inga förändringar skall vidtas i det nuvarande förhandlingssystemet. Det åligger parterna att visa samhällsekonomiskt ansvar, och den uppfattningen stämmer helt överens med marknadsekonomins spelregler. I reservation 2 vill vi genom en motivreservation förstärka utskottets skrivning; vi ser mycket positivt på de förändringar som nu sker mot en mer individuell lönesättning på det offentliga området. Om staten skall få tillgång till kvalificerad arbetskraft, är det nödvändigt att denna utveckling fortsätter. Vi har sett en hel del exempel på att staten förlorat viktiga kuggar på grund av ett stelbent lönesystem. Vi tror således inte att en individuellt anpassad lönesättning blir ett hinder för andra grupper, utan att den skall leda fram till en effektivare offentlig sektor. Herr talman! Till sist yrkar jag bifall till reservation 2.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna följer med stark oro den utveckling som under senare år skett av det statliga lönesystemet mot alltmer individuell lönesättning, och då särskilt för chefspersoner. Utvecklingen av s.k. marknadsanpassad lönesättning är ett system som försvagar sammanhållningen på arbetsplatserna och som i längden minskar betydelsen av centrala förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter och delvis ställer den fackliga verksamheten åt sidan. Dessutom bidrar systemet till att ytterligare vidga de ökade löneklyftorna, vilket missgynnar stora grupper av lågavlönade, i synnerhet kvinnor. Vänsterpartiet kommunisterna anser att förhandlingsoch lönesystemen är partsfrågor där förhandlingarna förutsätter kollektivavtal. Det förutsätter verkliga, fria förhandlingar mellan parterna, vilket utesluter varje form av statlig inblandning och varje form av statlig inkomstpolitik — den inkomstpolitik som regeringen nyligen praktiserade syftade enbart till att pressa tillbaka de arbetandes löner till förmån för kapitalets och exportindustrins vinster. Vi anser att fackföreningsrörelsen är kapabel att själv ta sitt samhällsansvar, utan några pekpinnar och inhopp från regeringens sida. Vi vet att det under våren 1985 förbereds en proposition om den statliga personalpolitiken. Vi ämnar därför återkomma till frågan när den på nytt blir aktuell. Med hänvisning till det yrkar jag, herr talman, bifall till vpk-reservationen.